Herr talman! Ingela Mårtensson tog upp några av de frågor vi tidigare behandlat, men hon ställde också några nya frågor, som jag gärna vill svara på. Först tog hon upp frågan om den s.k. tilläggskonferensen, dvs. om tillägg till det partiella provstoppsavtalet. Man vill utöka ett avtal som redan existerar om förbud mot prov i atmosfären till att omfatta samtliga prov. Sverige har varit mycket tveksamt till en sådan politik, av flera skäl. Ett är att man inte har möjlighet att kontrollera om ett sådant avtal är verkningsfullt eller ej, därför att den konferens man har begärt inte kan klara av verifikation och kontroll. För svensk del är det alltid viktigt att man kan kontrollera avtal — de måste vara trovärdiga. Det andra och kanske viktigaste skälet är att man mycket väl kan kalla till en sådan konferens, men om de stater som skulle vara bundna av den, dvs. kärnvapenmakterna, inte har för avsikt att komma eller att följa avtalet om det till äventyrs skulle fattas beslut om det, kommer konferensen att från början vara misslyckad. Det här förslaget är väckt i FN, och vi vet redan att USA, England och Frankrike inte kommer att delta i en sådan konferens, och det är tre av de fem kärnvapenmakterna. Därför är det en överloppsgärning att kalla till en konferens som i förväg är dömd att misslyckas för att diskutera någonting som vi i och för sig tycker är viktigt. Skälet till att ett fullständigt provstopp bara kan förhandlas fram i CD är att i CD förhandlar man om bindande avtal — där har man verifikationsmöjlighet, dvs. möjlighet att kontrollera att avtalet följs. Att CD nu befinner sig i ett dödläge beror bl.a. på att USA har blockerat förhandlingarna under ganska lång tid. Varför en sådan uppgivenhet? Att det är ett dödläge just nu är ju någonting som man kan ändra på! Man kan ställa krav, man kan se till att folkopinionen inte accepterar att någon undandrar sig ansvaret att förhandla fram ett provstopp. Det kan man naturligtvis göra, men arbetet på ett provstopp måste då ske på ett sådant sätt att det kan bli trovärdigt, att det kan följas upp, att det kan kontrolleras och att det kan bli globalt så att vi får in kärnvapenmakterna i förhandlingarna. Det är alldeles riktigt att Frankrikes prov är oacceptabla, och det av många skäl — vi har sagt det tidigare också. Det finns en fråga som jag nämnde litet en passant men som ändå är väsentlig: Sverige har i sitt initiativ i FN i år tagit upp frågan, om det finns miljömässiga och framför allt medicinska effekter av kärnvapenproven. Vi vill ha den frågan ordentligt kartlagd av FN i den stora kärnvapenstudien. Eftersom vi har fått en del indikationer på detta tidigare, kan jag tänka mig att t.ex. de franska kärnvapenproven kanske bär med sig medicinska effekter. Om det i sin tur också kan ha en politisk effekt på Frankrikes agerande när det gäller proven återstår att se. Som jag sade till Per Gahrton har statsministern i sitt samtal med den franska regeringen på nytt påmint om den svenska ståndpunkten i de här frågorna. Jag tycker det är en nog så god protest, som man skall notera som något positivt. Vi underlåter inte att reagera utan tar tillfället i akt så fort vi över huvud taget kan att framföra våra synpunkter. Det som begärs i Alf Svenssons motion är en formell protest till endast en av kärnvapenmakterna, och det har inte utskottet funnit särskilt angeläget att göra. Däremot underlåter vi inte att vid alla tillfällen påpeka vilken Sveriges uppfattning är, och vi för också fram det till de resp. kärnvapenmakterna. Jag kan inte hålla med om att det är helt klart att kärnvapenmakterna inte kommer att ändra sin policy när det gäller att bekräfta eller förneka vad som finns ombord på fartygen. Om jag kände den uppgivenheten i nedrustningspolitiken över huvud taget, skulle vi inte se några framgångar alls. Vem hade för tre fyra år sedan kunnat tro att vi skulle få se ett första avtal om kärnvapennedrustning satt i sjön? Ingen har trott att någonting sådant verkligen var möjligt. Vad det är fråga om är att ett politiskt tryck måste utövas — ett politiskt tryck av nationer, av folkopinionen och av fredsrörelser. Sammantaget skall arbetet syfta till att få kärnvapenmakterna att överge sin föråldrade praxis. Sverige gör det som nation i Förenta nationerna, på uppdrag av riksdagen. Därest vi misslyckas i det avseendet, får man återkomma och se på vilket annat sätt Sverige kan agera. Nedrustningsarbetet kräver både en viss tålmodighet — det lärde Alva Myrdal mig en gång. Om jag skall vara ärlig, måste jag säga att jag har litet svårt med den saken. Det krävs en viss tålmodighet, eftersom det tar lång tid att förändra, att få till stånd avtal och att få alla med. Men det krävs också stor otålighet, och den otåligheten skall vi upprätthålla både här och utanför detta hus.

Herr talman! Först något om tilläggskonferensen. Maj Britt Theorin säger att det blir svårt att kontrollera ett sådant avtal. Men jag förstår inte det. Då blir det väl svårt över huvud taget med kontrollen när det gäller att få fram ett avtal om totalt provstopp. Det kan ju inte innebära någon skillnad om man kommer fram till något på det ena eller det andra stället. Beträffande provstopp och sexnationsinitiativet har man — om jag minns rätt — från berörda staters sida sagt att man är villig att ställa upp när det gäller att verifiera i just denna fråga. Jag tycker därför att det som här har sagts inte utgör något argument för att man inte kan stödja tilläggskonferensen. Frågan är hur Sverige kommer att agera nästa år, då konferensen troligen kommer att äga rum. Kommer Sverige att konstruktivt gå in i det arbetet eller ej? Sedan säger Maj Britt Theorin att kärnvapenstaterna inte kommer att medverka i konferensen. Men såvitt jag förstår är de stater som har skrivit under icke-spridningsavtalet tvingade att delta i konferensen. I så fall är det inte oväsentligt om de största kärnvapenstaterna får ett politiskt tryck på sig. Vidare talas det om ett dödläge just nu. Men det har ju inte åstadkommits särskilt mycket på väldigt många år. Det är alltså inte fråga om ett tillfälligt dödläge. Därför tycker jag att man måste ta till vara alla tillfällen för att just utöva nämnda politiska tryck på kärnvapenstaterna. Mot den bakgrunden anser jag att man inte kan säga nej till försöket med en tilläggskonferens. Så till detta med örlogsfartygen och talet om att man varken bekräftar eller förnekar vad som finns ombord på fartygen. Ja, det är kärnvapenstaternas policy. Men jag förstår inte varför inte Sverige och de stater som inte har kärnvapen och som inte vill ha sådana på det egna territoriet kan slå sig samman för att komma fram till en gemensam policy i denna fråga. Varför skulle således inte Sverige kunna ta ett initiativ i det avseendet för att åstadkomma en gemensam policy? Det är ju faktiskt så, att kärnvapenstaterna dikterar hur det skall vara. Vi får bara vara observatörer. Nej, det är nödvändigt att trycka på i dessa frågor — i alla sammanhang och med den kraft som är möjlig.
Herr talman! Jag kanske inte var alldeles tydlig i mitt förra inlägg. Därför vill jag säga att Sverige inte har röstat emot förslaget om en tilläggskonferens. I stället har Sverige avstått från att rösta, grundat på tidigare nämnda argument. En särskild konferens som man vill kalla till och där man vill förändra ett avtal har naturligtvis inte några som helst möjligheter att få fram ett avtal som visar hur man kan kontrollera det hela. För det krävs de experter och den sakkunskap som finns i nedrustningskonferensen i Geneve. Det är anledningen till det svenska handlandet. Att skriva ett avtal som inte verifieras är inte särskilt trovärdigt. Om konferensen blir av — det vet vi ännu inte —, kommer Sverige självfallet att delta. Naturligtvis kommer vi också att konstruktivt bidra med vår kunskap på alla sätt. Därom råder inget tvivel. Men fortfarande känner vi tveksamhet när det gäller att försöka lösa ett politiskt problem med hjälp av en teknisk konstruktion. — Det politiska problemet med att tvinga USA och de andra till förhandlingsbordet i Genéve löser man inte genom att åstadkomma en annan konferens på ett annat ställe. Avtalet är inte tvingande på så sätt att man behöver komma till en tilläggskonferens. Man är inte tvingad att delta, och flera av kärnvapenmakterna har redan sagt att man inte kommer att gå med på ändringar i avtalet. Om en sådan konferens blir ett tillräckligt starkt politiskt tryck på dessa stater eller ej får väl framtiden utvisa. Jag är inte särskilt övertygad på den punkten. Så till det dödläge i provstoppsförhandlingarna som har rått åtminstone alltsedan hälften av 1982, då den amerikanska Reaganadministrationen trädde till. Då sköt man frågan ifrån sig och sade att det var en långsiktig fråga. Men utskottet har väldigt noga poängterat att det sätt på vilket de två supermakterna nu agerar inte är tillfredsställande, dvs. att de kontrollerar varandras kärnvapenprov. Om de inte kan fastställa ett enda datum för när de vill se ett avtal slutet om stopp för alla kärnvapenprov, blir de inte trovärdiga. Då får heller inte detta arbetssätt någon framgång. Jag tycker nog att utskottet mycket klart har sagt vad vi bör göra. Sverige bör fortsätta att driva provstoppsfrågan i CD. Men hur skall vi kunna ändra de aktuella ländernas policy när det gäller kärnvapen i hamnarna och när det gäller att få dem att överge en ganska föråldrad policy? Ja, det tror jag att man måste åstadkomma dels genom kloka argument — man får tala om för dem hur föråldrad policy de har —, dels genom ett starkt politiskt tryck. Vad Sverige försöker göra är just att lyfta fram sådana här argument. Det har vi också gjort i FN under några års tid. Jag vågar nog påstå att det land som är tuffast och som ställer de hårdaste kraven är just Sverige. Inte ens vår kära referent Nya Zeeland intar samma tonläge som Sverige när det gäller den marina kapprustningen och kärnvapenmakternas arroganta policy. Jag tror tyvärr inte — jag sade det förra året och jag upprepar det i dag — att vi snabbt får se ett resultat av dessa internationella ansträngningar.
Herr talman! Jag noterar med glädje att Maj Britt Theorin säger att Sverige skall delta aktivt i den tilläggskonferens som troligtvis blir av nästa år och att vi på ett konstruktivt sätt kommer att bidra till denna. Det tycker jag, som sagt, är ett mycket positivt besked. När det gäller Nya Zeeland och det landets sätt att bemöta de örlogsfartyg som gästar landets hamnar sade Maj Britt Theorin tidigare i dag att man inte använt sig av sin lagstiftning. Men man har ju hindrat ett fartyg, redan innan man fick en lagstiftning på detta område. Därför vet kärnvapenstaterna att det inte är lönt att gästa landets hamnar. Jag tycker att Sverige borde inta samma hållning. Att följa Nya Zeelands exempel skulle tjäna som ett verkligt starkt politiskt tryck. Det kanske inte behöver vara statsministern som avgör detta, utan det kan t.ex. en kommitté göra. I varje fall bör regeringen ta ställning i frågan och förklara att man inte är välkommen hit så länge man inte talar om vad som finns ombord på fartygen. Kärnvapen skall vi inte tolerera. Om man inte lämnar ett svar, skall man över huvud taget inte vara välkommen.
Herr talman! Jag vill bara än en gång säga att det icke är tillåtet att införa kärnvapen i Sverige. Det klargör vi också för varje nation som vill komma på ett vänligt flottbesök. Det är icke tillåtet att föra in kärnvapen i Sverige. Vi utgår från att man respekterar svenska lagar. Det klargör vi också för de gästande staterna. Det är således helt klart att skillnaden mellan Sverige och Nya Zeeland inte är så rasande stor. Vad vi måste arbeta med i FN är att försöka åstadkomma vidare aspekter i detta sammanhang. Man måste överge den föråldrade praxis som finns. Ännu så länge är det riksdagens uppfattning att Sverige skall driva frågorna internationellt. Om vi inte har framgång internationellt, får vi återkomma.

Herr talman! Jag hade inte alls begärt ordet för att polemisera vidare mot Maj Britt Theorin, utan tvärtom för att ge Ingela Mårtensson en eloge. Men Maj Britt Theorin lyckas i ett avseende förvirra begreppen närmast till det otroliga, och det gäller vad Ingvar Carlsson egentligen hade för sig i Paris. Vad hade han för sig? I det förra inlägget handlade det om att Ingvar Carlsson bara hade påmint broder Frangois om att han — aja baja — minsann inte fick hålla på och spränga sönder atoller med sina kärnbomber. Men nu visar det sig att det är ”en nog så god protest”, som Maj Britt Theorin sade, som han har uttalat i Elyséepalatset. Det är någonting helt annat. Om han verkligen redan på förhand har verkställt den protest som beställs av reservanterna i utskottet är det ytterligt intressant. Här handlar det, som Maj Britt Theorin vet mycket bättre än de flesta här i kammaren, om ordval, om vad man betecknar olika diplomatiska kommunikationer som. Mellan påminnelse och protest är det en himmelsvid skillnad. Vad har Sveriges statsminister gjort i Paris? Har han bara påmint om att det är fult att spränga atoller i bitar, eller har han utfärdat ”en nog så god protest” mot de franska kärnvapenproven i Stilla havet? Det måste vi få fullständigt klarlagt. Det allra bästa sättet att rensa ut alla tvivel, inte om var Ingvar Carlsson eller Maj Britt Theorin står, utan om var Sveriges riksdag står, vore att bifalla den reservation som finns i detta fall. Jag tänkte alltså ge Ingela Mårtensson en eloge för att hon som motionär följer upp sin motion och tar den på allvar. Det är alltför ovanligt i denna kammare att de som motionerar tar sina egna motioner på allvar. De väcker motionerna och låter sekretariatet skicka ut några exemplar till lämpliga adressater som råkar tycka som de i just det avseendet, t.ex. till fredsrörelserna när det gäller motioner om att ta i med hårdhandskarna mot besökande kärnvapenbestyckade fartyg. När motionerna sedan kommer till riksdagens handläggning har motionärerna glömt bort sina motioner. Jag hoppas därför att Ingela Mårtenssons anförande här åhördes inte bara av oss som sitter i kammaren utan också av Margareta Persson, Marianne Carlström, Kristina Svensson, Sylvia Pettersson, Torgny Larsson, Stig Gustafsson, Oskar Lindkvist, Hans Göran Franck och Erkki Tammenoksa, som samtliga befinner sig i exakt samma situation som Ingela Mårtensson, nämligen att de i detta ärende har väckt motioner som är mycket förtjänstfulla och mycket fredsrörelseinriktade men som har fått ett blankt avstyrkande av utskottet. Sedan har vi inte hört vidare av motionärerna. Jag hoppas att de har lyssnat och att vi får höra av dem eller se i voteringsprotokollen att de på ett fullt tydligt sätt i voteringen har följt upp sina motioner. Därmed skulle de höja aktningen inte bara för sig själva utan också för det politiska arbetet här i riksdagen. Om man väcker en motion skall man visa att man tar sin egen motion på allvar. Jag vill tacka Ingela Mårtensson för att hon gör det.
Herr talman! Ibland vet man inte om man skall skratta eller gråta. Jag trodde inte att Per Gahrton hade uppnått den åldern att han inte hörde, men låt mig då för tredje, eller om det är fjärde, gången säga exakt vad jag har sagt om de franska kärnvapenproven. Sveriges uppfattning om riskerna med fortsatta kärnvapenprov är välkända för både Frankrike och andra kärnvapenmakter. Den har framförts till den franska presidenten, och i dagarna har statsministern påmint den franska regeringen om vår inställning. Jag sade tidigare i ett inlägg till Per Gahrton att detta icke är en formell protest, därför att den har en annan karaktär, men den är nog så god som en yttring om vilken uppfattning Sverige har i dessa frågor, och den bör hälsas med en viss tillfredsställelse. Jag är litet överraskad över att Per Gahrton, som i riksdagen skall föra in nya friska fläktar och mängder av nya initiativ, fastnar i det som är formellt centralt och viktigast för honom, dvs. att Sverige skall utfärda en formell protest. Sveriges statsminister har i dagarna i Paris påmint den franska regeringen om den svenska inställningen. Är inte det tillräckligt för Per Gahrton?
Herr talman! Det är inte så säkert. Vi har i tidningen Från Riksdag & Departement kunnat läsa att det görs en viss förändring av yttrandena här i riksdagen från det att de fälls, via det stenografiska protokollet och tills de slutligen kommer i tryck. Det kommer att bli ett mycket intressant spörsmål för den kommande historieforskningen att se i vilken mån det har skett en likformighetsanpassning av de olika formuleringarna i Maj Britt Theorins beskrivning av Parisbesökets innehåll i-de olika yttrandena här. Om man håller sig till bandinspelningarna, som också finns, kommer man att finna en del intressanta motsättningar. Det som alltså nyss vara ”en nog så god protest” har nu blivit ”nog så god som en yttring”. Det var säkert inte någon tillfällighet att denna ordförändring skedde. Var och en som jobbar inom UD vet — annars bör man inte jobba där — att det är en väsentlig skillnad, om det som statsministern har gjort är ”en nog så god protest” eller om det är ”nog så god som en yttring”. Annars hade inte debatten om kravet på en formell protest uppkommit. Vad hade det spelat för roll för Maj Britt Theorin och diplomaterna på UD om riksdagen hade beslutat om en formell protest i stället för detta informella ”nog så god som en yttring”, som det tydligen varit fråga om. Vem är det som skall fråga sig om vederbörande skall skratta eller gråta? Det får väl också eventuella åhörare och historiska analytiker i framtiden avgöra. Vad Maj Britt Theorin här har åstadkommit är att skapa en total förvirring om vad Sveriges statsminister har gjort i Paris; om han har framfört en protest mot de franska kärnvapenproven och söndersprängningarna av atoller osv. — det hade varit jättebra, och vi hade hyllat det — eller om han har nöjt sig med någon sorts påminnelse eller yttring. Jag antar att Maj Britt Theorins visaste drag nu är att inte yttra sig mer, för det blir bara ytterligare en formulering. Överlåt nu åt utrikesministern att utfärda en auktoritativ förklaring i fråga om var Sveriges regering står! Det är mitt vänskapliga tips.
Herr talman! Jag förstår att det är en omöjlighet att få sista ordet mot Per Gahrton, och jag skall inte eftersträva det. Jag tror att det bland samtliga övriga ledamöter i Sveriges riksdag inte råder någon som helst förvirring, men om Per Gahrton är förvirrad kanske det hänger samman med det han förde fram tidigare i diskussionen. Det finns en benägenhet hos Per Gahrton att förtränga det som han inte vill höra och att komma ihåg det som passar honom. Jag skall en gång till upprepa ordagrant det jag sade i mitt första inlägg och som jag har återkommit till flera gånger efter detta, och sedan tänker jag inte fortsätta debatten: I dagarna har statsministern påmint den franska regeringen om vår inställning.

Herr talman! Framtida historieforskare kommer nu att få koppla över från utrikespolitik till svensk bostadspolitik. Vi skall nu för första gången denna mandatperiod diskutera bostadsutskottets frågor i kammaren. Jag noterar att det på talarlistan finns flera nya namn, som har blandats med oss som är mera vanligt förekommande i dessa sammanhang. Jag vill hälsa alla nya ledamöter och bostadsdebattörer välkomna. Det gäller naturligtvis inte minst Jill Lindgren och Jan Strömdahl, som på grund av att de är ensamma ordinarie ledamöter från sina resp. partier säkert återkommer mera frekvent än många andra i kammarens bostadsdebatter. Det är en tuff uppgift att vara ny i riksdagen och att ta ansvar för ett helt utskottsområde. I det här fallet gäller det ett utskottsområde, där det inte alltid finns alldeles enkla regelverk att tränga in i. Ni har valt ett intressant arbetsområde med frågor som berör varje människa i det här landet. Det senare är möjligen sagt för att ni inte skall förfäras om frågorna förefaller invecklade nu i början. Herr talman! Vi behandlar nu i ett sammanhang bostadsutskottets betänkanden 1 och 2. Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid bostadsutskot tets betänkande 2 som tar upp problemen med den s.k. sjuka hus-sjukan. Problemet med sjuka hus-sjukan och dålig inomhusmiljö är i ständigt växande. Allt fler boende drabbas. Ingen kan med säkerhet ange omfattningen av problemet. Ingen kan entydigt ange ett klart orsakssamband. Ingen vet med säkerhet hur problemen skall åtgärdas. Ändå bygger vi vidare som om ingenting hänt och som om man ingenting har lärt. Fortfarande har vi byggnormer och låneregler, som inte prioriterar kvalitet och god miljö. Fortfarande släpps det ut mängder av nya material, utan att vi vet vad de innehåller eller hur de reagerar tillsammans med andra material. Fortfarande har vi en byggprocess där garantioch ansvarsfrågor inte är lösta. Vad vi däremot med säkerhet vet och kan konstatera är att allt fler människor drabbas. Allt fler blir sjuka av dåliga inomhusmiljöer. Allt fler enskilda blir inte bara sjuka utan används som försökskaniner och får oftast själva bära kostnaderna för bristerna i deras egna hus. Detta är inte rimligt, och det är absolut inte försvarbart. Har det gått att bygga nytt och bygga om hus på ett riktigt sätt ända fram till mitten av detta århundrade, borde det gå att göra det också i vår upplysta tid. Hela tiden har ju den tekniska utvecklingen gått vidare. Det är således hög tid att gå på offensiven för att få bukt med problemen med sjuka hus-sjukan. Det är verkligen dags att sätta kvalitet och god inomhusmiljö främst. Det är detta som ligger bakom den eniga hemställan i bostadsutskottets betänkande 2, där bostadsutskottet föreslår att regeringen tar ett samlat grepp och gör mer för att lösa problemen med de sjuka husen. Herr talman! Jag vill gärna säga att jag är mycket tillfredsställd över att det nu gått att samla ett enigt utskott bakom detta förslag. Det är en nödvändighet att vi nu tar itu med detta problem på ett samlat och kraftfullt sätt. Jag har kunnat konstatera att det från samtliga partirepresentanter i utskottet funnits en bred vilja att nå ett resultat som äntligen skall föra detta svåra problem närmare en lösning. Det är inte minst angeläget för alla de många människor som i dag oförskyllt drabbas. Därmed går utskottet vidare i kampen mot fuktoch mögelskadade hus. Det är ett arbete som egentligen startades just i bostadsutskottet. Vi var några stycken som för några år sedan skrev den fempartimotion som ledde fram till småhusskadefonden, dvs. fonden för att direkt hjälpa dem som akut drabbats av fukt och mögel i sina hus. Sedan dess har inte mycket hänt. Nu har vi i utskottet, som även då var enigt, blivit otåliga för att inte mer har hänt. Jag vill också se utskottets samlade initiativ kring problemen med sjuka hus som en klar markering både till regeringen men också till andra inblandade parter, att det hittills inte har gjorts tillräckligt mycket för att lösa dessa problem och att alla inblandade parter inte har tagit detta stora problem riktigt på allvar. Det finns en klar tendens att alltför många inblandade skyller ifrån sig på varandra. Utskottets framstöt till regeringen är unik, men inte enbart i den meningen att detta samlade initiativ enigt har kunnat tas efter förslag i olika motioner. Trots att denna fråga har varit aktuell under flera år, är det första gången som ett försök nu görs att se samlat på hela problemkomplexet och alla orsakssambanden bakom sjuka hus-sjukan. Det är nödvändigt och borde ha gjorts av regeringen långt tidigare.

Det är således på en ganska säker och stabil grund som utskottet bygger sitt eniga ställningstagande. Det markerar också tyngden och allvaret i utskottets hemställan. Herr talman! Under en beredningsprocess som denna finns det mycket som man kan förundra sig över. Jag skall inte göra någon djupare analys. Det behövs ju inte heller. Utskottet är som sagt enigt, och ett omfattande textmaterial finns. Men låt mig bara ta några exempel. För det första släpps det ständigt ut nya material med tusentals nya ämnen varje år. Ändå är inte kontrollen av dessa material obligatorisk, utan den är frivillig. Ingen ansvarsförsäkring finns. Tillverkare eller importörer har inte skyldighet att deklarera innehållet i sin produkt. Vederbörande behöver inte visa hur ämnet eller materialet reagerar där det skall användas tillsammans med annat material eller i samband med fukt. Det innebär t.ex. att man i Enskededalen efter saneringen nu använder ett flytspackel av samma märke och fabrikat som det som används tidigare och som tros ha orsakat sjuka hus-sjukan i alla dessa hundratals lägenheter. Innehållet i det nya flytspacklet kan inte kontrolleras i en fullständig innehållsdeklaration på förpackningarna. Vad hyresgästerna och andra har att göra är att tro på tillverkarens ord att han har avlägsnat de ämnen som tros vara orsaken till problemen. För det andra har fastighetsägaren på samma plats i Enskededalen startat ett saneringsarbete i nya hus för närmare 200 milj.kr. Det gör man utan att veta eller vara säker på att problemen angrips på rätt sätt, att felen blir åtgärdade och att husen verkligen blir friska. Vad man bygger på är tro och antaganden, men den exakta kunskapen saknas. Ingen har den vissheten i dag. Det innebär att tusentals hyresgäster ännu en gång kommer att få vara försökskaniner. Detta är häpnadsväckande. Det är bara att hoppas att man har träffat rätt med de vidtagna åtgärderna. För det tredje investerar vi i Sverige i storleksordningen 5 miljarder kronor om året i ventilationsutrustningar. 40 96 av beställarna frågar inte ens efter om de har fått den ventilation som de har köpt. Vi har t.ex. försummat enkla och självklara moment som att lägga fast krav på skötselinstruktioner och ansvar för driften hos fastighetsförvaltare och andra i t.ex. en bomiljölag. Det leder i sin tur till att dessa dyra ventilationssystem snabbt slås ut, t.ex. genom att luftfilter gror igen av smuts som bildar bakteriehärdar. Det förstör inomhusklimatet i bostäder och andra lokaler. Detta är inte heller försvarligt. Så kan vi inte fortsätta att ha det. Vad utskottet nu säger är att hela detta problemkomplex måste genomlysas och åtgärdas. Det gäller att lägga fast problemets omfattning och definitionen av problemen. Det gäller de åtgärder som måste vidtas för att komma till rätta med den bristande samordningen i byggprocessens olika skeden. Det gäller åtgärder för att komma bort från byggfusk. Det gäller åtgärder för en säker introduktion och användning av nya byggmaterial och ämnen så att man får bort alla olämpliga byggmaterial. Det gäller frågan om varudeklaration och obligatoriska typgodkännanden och fastläggande av gränsvärden i inomhusluften. Det gäller krav som garanterar en fullgod ventilation under en byggnads hela livslängd. Det gäller hur kravet på energihushållning i byggnader skall samordnas med kravet på fullgod ventilation och en bra inomhusmiljö.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 Det är naturligt. Dessa frågor hör rent sakligt samman. Utan klara och riktiga regler för byggandet kan vi inte få bra hus med sunda inomhusklimat. Under den allmänna motionstiden lade vi från centern fram en kommittémotion om ökad kvalitet i byggandet och bättre boendemiljö. Motionen innehåller en rad förslag till åtgärder för att få ett samlat grepp på problemet med sjuka hus-sjukan och miljön i boendet för övrigt. En del av motionskraven avhandlades i andra betänkanden under vårriksdagen. Återstoden behandlas nu i dessa båda betänkanden. I betänkande 1 behandlas centermotionens förslag om ändringar av byggnormerna så att kvalitetskraven i byggandet bättre tillgodoses och förslag om att skapa en opartisk kontrolloch besiktningsorganisation i byggprocesser som vakar över att byggandet sker kvalitetsoch miljöriktigt. Det första kravet tillgodoses dels genom den framställning som görs till regeringen i betänkande 2 om de sjuka husen, dels genom den översyn som redan nu pågår. Den bör rimligen avvaktas och de nya reglerna prövas innan ställning tas till om en ny översyn behövs. Vi kommer naturligtvis att noga följa utvecklingen på detta område från centerns sida. Det är viktigt att vi får till stånd en förenkling av det krångel och den byråkrati som i dag omgärdar byggandet utan att vi för den skull ger avkall på kvalitetskraven. Kravet om en opartisk och fristående kontrolloch besiktningsorganisation på byggområdet är däremot avstyrkt. Motiven för vårt förslag finns närmare redovisade i reservation 6, till vilken jag härmed yrkar bifall. I övriga delar yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande 1.

Herr talman! Det finns en tradition i bostadsutskottet att man då och då enar sig i vissa viktiga frågor, även när det gäller att behandla enskilda motioner. Vi kan erinra oss att detta skett under årens lopp bl.a. när man införde ett försäkringsskydd för gruppbyggda småhus. Nu är det alltså dags igen. I bostadsutskottets betänkande 2, som behandlar byggnaders inomhusmiljö, har utskottet enat sig om ett tillkännagivande. Som grund för betänkandet ligger ett antal enskilda motioner. Det finns alltså en grupp frågor där partipolitiken inte kan tillämpas så att man slår vakt om sin egen position och sin egen profil utan där man ganska obundet och fritt diskuterar frågorna för att komma fram till goda slutresultat. Detta hälsar vi med tillfredsställelse. Föreliggande betänkande är i huvudsak ett resultat av det synsättet. Sjuka hus är ett ganska nytt uttryck och ett nytt fenomen, men inte desto mindre är det både allvarligt och svårt för dem som drabbas av det. Det är många faktorer som samverkar till att man får problem, som för många är utomordentligt påfrestande och ganska ödesdigra i vissa fall. Att utpeka någon enskild faktor som ensam svarar för problemen går inte, utan det är en rad faktorer som samverkar. En kan vara alltför ambitiösa och långtgående energibesparande åtgärder, där man kanske i ovist nit har gått längre än man egentligen borde ha gjort. Det har lett till att ventilationen blivit undermålig och att det har bildats mögel i huskropparna. Nya regler för byggandet som har varit oprövade har befunnits vara mindre välbetänkta eller rent av felaktiga. Dessutom använder man i byggnationen nya material som inte är prövade och vars effekter man till en början inte kunde förutse. Detta — tillsammans med andra faktorer — har lett till att vi fått ett antal s.k. sjuka hus i vårt land. Och sjuka hus kan ge upphov till sjuka människor, i varje fall människor som far illa och som inte mår väl i den miljö de vistas i. Det har stått klart för oss i utskottet att kraftåtgärder måste vidtas. Det är inte lätt att ge ett exakt recept på vad som skall göras och hur det skall göras, utan man får nog sätta sig ned och fundera, och vi har från utskottets sida i vårt förslag gett regeringen i uppdrag att verkligen ta tag i dessa frågor. Men även om man måste fundera mycket och ingående måste man ändå handla snabbt, och det är min förhoppning att förslag kan komma omgående från regeringen i dessa hänseenden. Till detta betänkande finns en reservation när det gäller radon i bostäder. Det är en faktor som är mycket allvarlig för hälsotillståndet i hela nationen. Det finns gränsvärden för hur mycket radondöttrar som man accepterar i befintlig bebyggelse innan åtgärder måste sättas in. Gränsvärdet är satt till 400 Bq/m? luft. Detta gränsvärde är kanske mer eller mindre tillyxat, i varje fall ligger det inga mera djupgående överväganden bakom det fastställda gränsvärdet. Möjligen har man sneglat på vad som är tillåtet och anses vara möjligt att acceptera i gruvor. Det kanske är en alltför snäv utgångspunkt när gäller att sätta gränsvärden för våra bostadshus. I andra länder har man lägre gränsvärden, och jag tycker att det är angeläget att vi något tar intryck av och hänsyn till vad man på andra håll har kommit fram till. Jag tycker därför att det finns anledning att sänka gränsvärdet. I reservation 2 föreslås en sänkning till 200 Bq/m?. Jag yrkar bifall till den reservationen och i övrigt till utskottets hemställan. Vi har också att behandla bostadsutskottets betänkande nr 1, som gäller regler för byggande m.m. Under den rubriken kan ju inrymmas en hel del. Låt mig först konstatera att bostadsmarknaden är ett av de mest genomreglerade områden vi har i Sverige. Det är framför allt regelsystemet för nybyggnation av bostäder som vi behandlar här. När man skall bygga bostäder i vårt land måste man uppfylla en mängd tekniska krav. De regleras i Svensk byggnorm, SBN. Det ställs dessutom ytterligare krav för statlig belåning av byggnaderna. Vi moderater har i många år kritiserat Svensk byggnorm för att den har varit alltför omfattande och alltför detaljreglerande. Det har vi gjort dels därför att vi allmänt är emot onödig byråkrati på alla områden, dels för att just den här byråkratin på ett påtagligt sätt har fördyrat och krånglat till byggandet och boendet. Statens planverks styrelse har nyligen fattat beslut om att anta en ny, reviderad version av Svensk byggnorm. Det hälsar vi givetvis med tillfredsställelse — utgångspunkten var nämligen att man i detta nya arbete skulle göra förenklingar. Men vi tvingas tyvärr konstatera att förenklingarna inte kunnat genomföras fullt ut. Visserligen är den nya Svensk byggnorm ungefär hälften så tjock som den gamla, om man ser till antalet sidor. Men det tidigare uttalandet att direkta tekniska bestämmelser skulle ersättas med funktionskrav har man inte fullt ut lyckats fullfölja. Vi har fortfarande enligt vår uppfattning en alltför detaljrik byggnorm. Den version som först var föremål för behandling avvisades och förslaget fick omarbetas, men den slutliga versionen fyller ändå inte de krav som vi tycker att man skall ställa på det här arbetet. Styrelsen för statens planverk fick dessutom alltför kort tid på sig för att behandla de här viktiga frågorna — de fick mer eller mindre hastas igenom. Mot den bakgrunden tycker vi att man borde sätta sig ned och arbeta igenom det här en gång till, för att verkligen uppnå det som var avsikten. Fortfarande kvarstår en del brister som var påtagliga redan från början. Låt mig bara återge en mening ur den reservation som är fogad till det här beslutet: Text som är avsedd att utgöra allmänna råd redovisas som föreskrifter och omvänt. — Det är precis som det var tidigare. Styrelsen för statens planverk har alltså inte lyckats med det man sade sig vilja uppnå. Vi vill således att Svensk byggnorm skall ses över en gång till, så att vi får en rimlig byggnorm i vårt land. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1. I betänkandet finns ytterligare en reservation som jag vill nämna; den gäller källsortering av sopor i våra bostäder. På den punkten har vi gått emot utskottets majoritet. Som vi tidigare anfört anser vi att antalet regler skall minskas och inte ökas — det är ett av motiven. Det kan inte heller vara rimligt och riktigt att man via byggregler bakvägen skall införa system för att behandla sopor. Om det får man fatta beslut i annan ordning. Det är fel väg att gå via byggnormerna, tycker vi. I betänkandet finns också en reservation som handlar om inbrottssäkra dörrar. Det förslaget är ytterligare ett exempel på hur majoriteten vill styra och i detalj reglera vårt byggande. I och för sig är det önskvärt att man får ned antalet inbrott och att våra bostäder blir säkrare, men det måste i första hand åvila de boende och deras försäkringsbolag att se till att de insatserna blir så bra som möjligt. Man skall inte via statliga beslut behöva reglera varje enskild detalj i vårt boende. Slutligen vill jag fästa uppmärksamheten på det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet och som rör hisskrav när det gäller vindsinredningar. Vi återkommer under den allmänna motionstiden och utvecklar våra synpunkter i det hänseendet. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationerna 1, 2 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kommer i detta inlägg att kommentera bostadsutskottets betänkande nr 2 om byggnaders inomhusmiljö. Senare kommer Leif Olsson i sitt anförande att ta upp bostadsutskottets betänkande nr 1, som gäller regler om byggande. När det först gäller byggnaders inomhusmiljö vill jag säga att det är glädjande att utskottets ledamöter gemensamt kunnat ta ett initiativ till en begäran till regeringen om kraftfulla åtgärder mot dålig inomhusmiljö. Det behövs verkligen handlingskraft från regeringens sida, i linje med de förslag som framförts bl.a. motionsvägen. Inte minst i allergikerutredningens yttrande understryks detta. Från folkpartiets sida utgår vi från att regeringen snart återkommer till riksdagen med förslag om åtgärder för att komma till rätta med sjuka hus — mögel, fukt och allt annat som häri inbegrips. Jag skall inte uppta mer av debattiden med att kommentera ett betänkande där alla partier i utskottet har varit överens om gemensamma tag. Vi har dock, herr talman, inte blivit ense om gemensamma tag när det gäller radon i bostäder. Under många år har folkpartiet och centern ensamma kämpat för att försöka få fram ett åtgärdsprogram för att sanera radon i bostäder. I år har också moderaterna ställt sig bakom långtgående krav på åtgärder, bl.a. lägre gränsvärde i bostäder, vilket vi från folkpartiets sida tycker är mycket positivt. Regeringen däremot fortsättter i sitt långsamma tempo. Visst är det bra att regeringen förra året äntligen, efter många års väntan, föreslog begränsade insatser när det gäller radonhalter överstigande 400 Bq, även om det kom sent. Men vad som är allvarligt är att gränsvärdet ligger alldeles för högt. Radonet utgör med stor säkerhet det största strålningsproblem vi har i vårt land — detta på grund av att många människor vistas i sina bostäder med höga radonhalter under en stor del av dygnet. I denna viktiga strålskyddsfråga måste dock regeringens handlande under många år betecknas som ytterst passivt och oengagerat. Herr talman! Enligt radonutredningens uppskattning fanns det redan 1983 mer än 35 000 lägenheter som låg över högsta tillåtna radonhalt på 400 Bq. Det verkliga antalet lägenheter ligger sannolikt mycket högre. Det som kanske inger den största oron är markradon, som har uppmätts i mycket höga halter. I bostäder byggda på uranrik granit och på rullstensåsar har radonhalter på långt över 400 Bq m? förekommer. Även ännu högre värden har registrerats. I några bostadshus byggda på rullstensåsar i Sollentuna och Botkyrka har radonhalter på över 20 000 Bq/m? uppmätts. SSI, statens strålskyddsinstitut, har sedan mitten av 1970-talet varnat för cancerriskerna med att bo i radonhus. På SSI ser man allvarligt på radonproblematiken. Enligt beräkningar kommer ca 1 100 personer per år att drabbas av lungcancer under 1990-talet i Sverige som en följd av radon i bostäder. Att vi i Sverige har kunnat uppmäta höga radonhalter i bostäder har flera orsaker. En är att ca 70 90 av Europas urantillgångar finns i våra marker, en annan är att det efter andra världskriget har byggts ca 300 000 bostäder av blå lättbetong och att vi under de senaste åren gått in för att bygga bostäder direkt på gjutna golv på marken. Även energisparåtgärder i kombination med minskad ventilation har påverkat. Beträffande markradonet har dock bostadshus byggda med källarplan eller på s.k. torpargrund med god ventilation ett bra skydd mot radon. Herr talman! Vi har i vårt land ett högt medelvärde när det gäller radon i bostäder. För arbete i gruvor finns det ett riktvärde på 100-200 Bq m?. Ca 15 000 bostäder vet vi har ett värde som ligger över 400 Bq m? kan också uppskattas till minst .15 000. I USA har myndigheterna i stor enighet beslutat om ett riktvärde på ca 70 Bq/m?, och det gäller alla typer av bostäder, befintliga inräknade. Efter Tjernobyl har det anslagits uppskattningsvis 250-350 milj.kr. för olika åtgärder i samband med denna olycka. I jämförelse med detta har blygsamma summor anslagits för forskning och åtgärder mot radonfaran. Under den borgerliga regeringsperioden, när folkpartiet hade ansvaret för bostadspolitiken, presenterades en statlig utredning som hette Preliminärt förslag till åtgärder mot strålrisker i byggnader. Utredningens målsättning var att bostäder med en radonhalt på över 400 Bq skulle saneras inom fem år och att bostäder med en radonhalt på över 1 000 Bq skulle vara sanerade inom två år. Nu har det gått åtskilliga år, och detta har ännu inte uppnåtts. Herr talman! I en gemensam reservation från folkpartiet, centern och moderaterna — som jag här yrkar bifall till — föreslår vi en sänkning av gränsvärdet för radon i bostäder ner till 200 Bq/m?. Detta ligger helt i linje med folkpartiets tidigare ställningstagande i riksdagen, där vi så sent som i våras i en partimotion föreslog en sänkning av gränsvärdet och anvisade budgetmedel till att börja att ta detta steg.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

När man hör Jan Strömdahl sjunga regleringsbyråkratins höga visa, är det litet förvånande att också höra att han är beredd att införa ganska omfattande regler för hur livsmedel skall förvaras men inte att sänka gränsvärdet för radonstrålning i bostäder. Det tycker jag är något haltande. Jag hade väntat mig mer av en ledamot av riksdagen, som i andra sammanhang är så benägen att i varje detalj reglera och styra vårt boende.

Herr talman! Utskottets ordförande gav uppmuntrande ord på vägen till oss som är nya i utskottet och i riksdagen. Det kan kanske behövas, och jag tackar för det. Det är ju faktiskt inte lätta frågor. Jag känner mig dock litet tröstad av en veteran i riksdagen som har suttit i länsbostadsnämnden i 30 år. För ett par veckor sedan berättade han för mig att han fortfarande tyckte att han inte behärskade dessa frågor —- om nu det skall vara en tröst. Man behöver i alla fall inte känna sig alltför tafatt, om man inte tycker att man behärskar hela området. Jag kommer för enkelhetens skull att ta upp betänkandena i nummerordning. Som framgår av bostadsutskottets betänkande nr I kommer det snart nybyggnadsföreskrifter från boverket, något som ju har debatterats här innan jag kom in i bilden. Därtill kommer förbättringsföreskrifter, som huvudsakligen skall vara funktionsinriktade och innehålla allmänna råd i stället för alltför detaljerade regler, som kanske i alla fall skulle bli omoderna vartefter nya rön och ny teknik kommer fram. Dessa föreskrifter är välkomna, tror jag utan att lova för mycket innan jag har sett dem. Jag tror att inriktningen är den rätta. Det kan dock bli tolkningsfrågor om vad man skall räkna till funktioner, vad man sätter som gränser och vad som är föreskrifter och goda råd. Men dessa föreskrifter öppnar kanske möjligheter för att utveckla det som är bra när det exempelvis gäller energieffektivitet i bebyggelsen. Vi i miljöpartiet vill naturligtvis bland funktionerna räkna in kraven på god miljö. Jag vill gärna lyfta fram utskottsmajoritetens tillkännagivande när det gäller ombyggda bostäder, att man där skall ge möjlighet till källsortering av sopor. Boende och miljö hör intimt ihop. Då är även källsortering av sopor en ytterst viktig funktion, som i dag ofta inte kommer till stånd, bl.a. på grund av platsbrist. Det är glädjande att utskottsmajoriteten ställt sig bakom detta tillkännagivande, som enligt min mening gäller en funktion och inte någon detalj i reglerna. När det gäller motionerna Bo262, yrkande 9, av Alf Svensson och Bo543 av Ulla Orring m.fl. har jag tillsammans med Jan Strömdahl från vpk reserverat mig. Reservationen gäller förvaringsutrymme för grönsaker och rotfrukter, som Jan Strömdahl nyss talade om här. Man kan tycka att det borde vara självklart att sådana utrymmen skall finnas i eller i anslutning till varje bostad. Det tycker också hela utskottet, men anledningen till reservationen är att sådana utrymmen trots självklarheten inte finns. När man byggt om har man ofta tagit bort matkällare och skafferi, som ibland har ersatts med elektriskt kylda svaloch kylskåp, vilket naturligtvis är förkastligt, om man skall spara el och dra ner energiförbrukningen. Därför har vi velat ha en tydlig skrivning i byggnormerna, så att detta problem elimineras i framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 i bostadsutskottets betänkande nr 1. När det gäller utskottets krav på säkrare dörrar för att minska inbrotten har jag visserligen anslutit mig till utskottets skrivning men tycker ändå att det är viktigt att påpeka att det oftast inte ”hänger på dörren” så att säga om en inbrottstjuv tar sig in eller ej. Har han bestämt sig för att göra inbrott går det oftast att hitta vägar, även om dörren är stark och motståndskraftig. Det behövs betydligt mer radikala grepp av social och kanske fördelningsekonomisk karaktär för att minska inbrotten i landet. Utskottet har också haft att ta ställning till krav på rökgångar i hus som uppvärms med direktverkande el. Kravet skulle vara obligatoriskt.

Man bör alltså inte ha obligatoriska krav på rökgångar i alla hus. Kärnkraften skall vi nog kunna avveckla ändå utan att vi behöver frysa. Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan i dess betänkande nr 1. När det gäller bostadsutskottets betänkande nr 2 har många kloka ord redan sagts här. Betänkandet gäller sjuka hus, och man blir faktiskt bestört. Hur har vi kunnat bygga så mycket för så många under så lång tid, när det var så dåligt? Agne Hansson var inne på produktkontrollen. Det värsta är kanske att så många människor drabbas hårt av ett problem, som nu är allmänt erkänt, utan att samhället tar ansvar och ställer upp för de drabbade. Här måste det bli en ändring. Problemet är, som jag ser det, likartat det som vi har upptäckt i fråga om amalgam. Det finns områden där ansvaret eller de direkta orsakerna till problemen inte kan klargöras kanske på lång tid men där människor likafullt lider mycket svårt. Då måste samhället på något sätt kunna ställa upp. Jag tror att man här skall titta noga på socialförsäkringsvägen, och så får ansvarsfördelningen klargöras i efterhand. Människor skall inte behöva lida under tiden som inblandade parter skyller på varandra och till dess att det är klart vem som bär ansvaret. Dessutom är det ofta fråga om kombinationseffekter. Ett annat stort problem i sjuka hus är radon. Olika värden har angivits som acceptabla. Riskgränsen är osäker. Det finns troligen inte några riskfria värden när det gäller radonstrålning. Vi i miljöpartiet tar allvarligt på radonfrågan och tycker att det är bra att tillåten halt i nybyggnation sänks från 400 till 70 Bq/m?. När det gäller åtgärder mot och statligt ansvar för radonproblemet i befintliga hus finns det en reservation till detta betänkande, där man kräver en halvering av gränsvärdet från 400 till 200 Bq/m?. Jag har i utskottet inte velat låsa mig för den lösningen, men vi i miljöpartiet kommer vid voteringen här i kammaren att stödja den reservationen. Vi vill gå ännu längre, men vi tycker att detta kan vara ett steg på vägen. Vi anser också att det är riktigt att staten i detta läge tar ett stort ansvar. Under den allmänna motionstiden återkommer vi med en begäran om att pengar — anslaget bör vara i storleksordningen 100 milj.kr. — reserveras i budgeten för lämpliga åtgärder i denna fråga, som är så viktig för hälsan hos en stor del av befolkningen. Vi hoppas då få stöd för denna begäran av övriga partier. Herr talman! Det är bra att utskottet är enigt i detta betänkande. I ett särskilt yttrande har jag dock anslutit mig till Jan Strömdahl och uttalat att man efter vad man vet i dag kunde ha gått längre när det gäller konkretisering och åtgärder mot sjuka hus. Man kunde t.ex. ha ett obligatoriskt krav på besiktning av ventilationsanläggningar, och man kunde ha en bomiljölag eller begära förslag till en sådan. Vi återkommer med förslag under allmänna motionstiden för att försöka få till stånd åtgärder på det här området. Miljöpartiet har redan föreslagit att man skall undersöka om de som fullgör sotningsfunktionen inom räddningstjänsten skulle kunna åta sig att besiktiga ventilationssystemen samtidigt som de kontrollerar rökgångar, skorstenar m.m. Herr talman! Jag har funderat över det tragiska som hänt på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm nyligen. Jag har undrat över om man, såvida man hade haft en obligatorisk besiktning av ventilationssystemen och regelbunden rengöring av dessa, kunde ha undvikit de tragiska händelser som har inträffat där. Vi skall också observera att den bostadsbrist som förekommer i dag är mycket besvärande. Mot bakgrund av det som vi nu talar om bör vi i detta läge kanske inte gå fram för fort genom att återigen i full fart försöka bygga bort den ackumulerade bostadsbrist som vi har dragit på oss under de senaste 10—15 åren. Då skulle vi återigen riskera att få en omgång problembostäder, inte med samma problem som i miljonprogrammet, men kanske med nya. Går man för fort fram, kan man riskera att det kommer att gå fel. Det behövs enligt min mening en mycket jämnare lunk i bostadsbyggandet. Detta visas tydligt av miljonprogrammets alla sjuka hus, något som vi måste ta ansvar för. Miljöpartiet vill också satsa på ett byggande som är mycket mer ekologiskt anpassat och energieffektivt. Vi återkommer till detta under den allmänna motionstiden och kanske även nästa vecka, då nya regler för ombyggnad och nybyggnad kommer på tapeten. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse stödet från miljöpartiet när det gäller reservationerna om radon. Jag vill bara för kammarens information säga att vi behandlade frågan om radon också under vårriksdagen, inkl. alla motioner med yrkande om medel för radonsanering. Nu behandlar vi motioner i vilka det inte har krävts några pengar. Från centerns sida är vi helt klara över att det behövs pengar för att komma till rätta med de här problemen, och vi har därför fört fram medelsyrkanden. Dessa har avslagits under vårriksdagen. Det är bakgrunden till att vi just nu inte behandlar några medelsyrkanden från centern vad gäller radonsaneringen. Låt mig bara ge ett råd till Jill Lindgren: Ni från miljöpartiet behöver inte ta iså våldsamt. Jag förstår inte riktigt vad ni skall göra av de 100 miljonerna. När det gäller radonproblemen är vi i den lyckliga belägenheten att de åtgärder som krävs icke har den digniteten att de kostar vare sig husägare eller samhälle särskilt mycket pengar. Vi anvisade i vårt förslag 2 milj.kr. Det var vår bedömning att man med det beloppet skulle komma till rätta med hela radonproblematiken. Jag beklagar att man vid det tillfället inte biföll vårt förslag. Då hade man kommit ytterligare ett stycke på vägen. Vidare, herr talman, vill jag något kommentera önskemålet i det särskilda yttrandet från vpk och miljöpartiet, som Jill Lindgren tog upp, att utskottet borde ha gått längre i fråga om de sjuka husen. Låt mig bara påpeka att det inte har förts fram några förslag från vare sig vpk eller miljöpartiet i den frågan. Att det inte finns några från miljöpartiet är förstås självklart, eftersom det partiet inte fanns i riksdagen förra året, men om det inte hade funnits motioner från något av de övriga partier som var representerade i utskottet, hade det inte varit möjligt för utskottet att ta upp små detaljer i dessa frågor. Det är viktigt att det samlade grepp som vi nu talar om kommer till stånd. Prot. 1988/89:40 Jag ser visserligen det berörda särskilda yttrandet som mycket märkligt, 7 december 1988 = men jag är villig att skriva det på nybörjarkontot.
Herr talman! Jag utgår från att det som sist sades avsåg radonfrågan. I våras var ju miljöpartiet inte representerat i riksdagen, och jag tar därför inte på mig något ansvar för vad som hände då. Vad som händer framöver får vi se. Anledningen till att frågan om ventilationssystemen inte väckts tidigare kan möjligen vara att ventilationssystemens betydelse framstod klar först vid den hearing som vi genomförde i utskottet helt nyligen. I varje fall måste vi arbeta vidare med den frågan från det utgångsläge som vi har i dag. Vi får försöka göra något åt förhållandena, oavsett hur litet som har gjorts tidigare. Den stora summa pengar som jag angav för åtgärder mot radon skall inte tas som ett exakt belopp. Anledningen till att jag över huvud taget införde siffran i diskussionen var att jag inte hade sagt någonting om radonfrågan i utskottet och att jag ville klargöra hur viktig vi anser radonproblematiken vara. Jag sade inte att vi skall använda 100 milj.kr. utan att vi vill reservera 100 milj.kr. Kartläggning behövs, och många andra åtgärder som vi nu inte är på det klara med behöver vidtas. Vi tycker att det bör finnas en beredskap för detta. Det är möjligt att beloppet är för högt, men då blir det pengar över. Det gör ingenting. Det är värre att reservera för litet pengar för en så här viktig åtgärd.

Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg att beröra bostadsutskottets betänkande nr 1 om regler för byggandet. Senare i debatten kommer Gunnar Nilsson att beröra bostadsutskottets betänkande nr 2, om byggnaders inomhusmiljö. Jag tycker att talarlistan är något rörigt komponerad. Folkpartiets talesman i betänkandet, vilken jag skall debattera med, står efter mig på talarlistan. Det är nu cirka ett och ett halvt år sedan den nya planoch bygglagen trädde i kraft. Det var en efterlängtad reform, som också mottagits väl ute i kommunerna. Detta mottagande gäller alla partier, även om det inte alltid låter så här i Sveriges riksdag. PBL har breddat demokratin, avskaffat byggförbuden, förenklat ärendehanteringen samt minskat krångel och byråkrati. Enligt PBL-beslutet gavs regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigande att utforma de föreskrifter om krav som behövs för en lämplig utformning av byggnader, allmänna platser o.d. Dessa nybyggnadsregler har beslutats av boverkets styrelse i oktober 1988 att gälla fr.o.m. den 1 januari 1989. Arbete med ombyggnadsföreskrifter pågår inom boverket. en på fyra punkter. Den första avser källsortering av sopor, där utskottet uttalar att nybyggnadsoch ombyggnadsreglerna bör få en sådan utformning att källsortering av sopor underlättas i bostadshusen. Kravet på källsortering av sopor är välgrundat och nödvändigt inför framtiden. Vi kommer att få fler förpackningar i framtiden som kan återanvändas, och därför bör utrymme skapas för detta. Den andra gäller en begäran hos regeringen om förslag om hur ett säkrare inbrottsskydd skall kunna förverkligas. Utskottet har funnit kravet på förstärkt inbrottsskydd välgrundat mot bakgrunden av antalet lägenhetsinbrott och den ökade rädslan hos många människor för denna typ av brott. Den tredje gäller brandsäkerheten vid alternativa boendeformer. De senaste årens ändrade syn på boendet för äldre och handikappade gör att detta boende ibland ”sprängs in” i vanliga bostadshus, vilket föranleder utskottet att föreslå regeringen att en översyn av gällande bestämmelser görs. Den fjärde gäller ansvaret för tillsyn av hissar. I dag utövas tillsynen av vissa hissar av yrkesinspektionen och av andra hissar av byggnadsnämnden. Utskottet vill med sitt tillkännagivande understryka vikten av att detta tillsynsansvar klarläggs. I en reservation kräver moderaterna att de nybyggnadsregler som boverket beslutade om i oktober och som ännu ej har trätt i kraft skall revideras. Självfallet skall vi inte ha fler regler än som är nödvändigt. Om detta är vi överens. Däremot är det nödvändigt att det finns regler som garanterar de krav som samhället ställer på byggnaders utformning. Moderaterna har under hela PBL-processen ondgjort sig över antalet regler och borde känna sig belåtna nu, när volymen minskat med hälften jämfört med SBN 80. Även kravet på att byggreglerna bör utformas som funktionskrav har tillmötesgåtts. Tror moderaterna på fullt allvar att det är möjligt att en månad efter boverkets beslut och en månad före ikraftträdandet komma till riksdagen och kräva ändringar? Moderaterna får väl genom sin man i boverkets styrelse, med den kraft han besitter, agera i boverkets styrelse för förändringar. Har han vettiga förslag, förutsätter jag att de respekteras där. Sanningen är nog den att oavsett ansträngningar i detta avseende att minska antalet regler, vill moderaterna alltid ha färre, ett krav som mekaniskt upprepas. Moderaterna går också emot regeländringar som skall underlätta källsortering av sopor. För vår miljös skull är detta viktigt. Det har utskottet insett, med undantag av moderaterna som vill avvakta. I valrörelsen debatterades denna fråga livligt. När vi nu efter valet vidtar förändringar vill moderaterna inte ställa upp. Detta speglar i viss mån moderata samlingspartiets miljöintresse. I ett särskilt yttrande säger moderaterna att om inte byggnadsnämnderna slutar att kräva hiss vid inredning av vindar, bör PBL ändras i detta avseende. Denna fråga hanteras så, att kommunerna i dag utfärdar tillgänglighetsplaner, där hela kommunens fastighetsbestånd ingår och där bedömningar av hissbehovet görs områdesvis och husvis. Dessa bestämmelser läggs fast i planeringen och används sedan av byggnadsnämnderna. Det kan exempelvis betyda att vissa hissar i ett hus går ända upp till vinden, medan andra stannar längre ned. Dessa frågor behandlas i dag med förnuft ute i kommunerna. Att, som moderaterna säger, minska handikappades och andra rörelsehindrades möjligheter att utnyttja dessa bostäder är cyniskt. Det är dessutom förmynderi, något som moderaterna i andra sammanhang säger sig bekämpa. Denna försämring ställer vi socialdemokrater aldrig upp på. Vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet kräver i en reservation bättre förvaringsutrymmen för grönsaker och rotfrukter. Denna fråga har varit föremål för behandling i utskottet och riksdagen många gånger. Om detta behov råder inga delade meningar. Utskottet säger t.o.m. att man förutsätter att dessa utrymmen kommer att finnas i våra bostäder. Inget hinder finns i bestämmelser eller låneschabloner. Riksdagen kan bara inte fatta beslut i alla detaljer. Folkpartiet kräver bättre planering för handikappade. Det som anförs som önskemål i reservationen är helt i linje med den politik som har förts under senare år. Kravet på utökat hissbidrag åtföljs inte av förslag till hur utökningen skall finansieras. Då frågar man folkpartiet: Var är pengarna? När riksdagen beslutade om anslaget till hissbidrag reserverade sig inte folkpartiet till förmån för ytterligare medel. Centern vill byta ut dagens byggnadskontroll vid byggnadsnämnderna mot en opartisk organisation. Kontrollfunktionen i kommunerna på byggområdet genomgick en stor förändring i samband med införandet av PBL. Ansvaret för att byggbestämmelserna följs åvilar byggherren. Byggnadsnämnderna anpassar numera sin kontrolloch besiktningsverksamhet till byggherrens erfarenhet och egenkontroll gentemot sin entreprenör. Mycket dubbelarbete har därmed försvunnit. Kontrollen kan i dag anses ha fått en funktion anpassad till dagens byggnadssituation.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

Herr talman! Jag hade i och för sig inte väntat mig att Rune Evensson skulle applådera våra reservationer. Ett uttryck som belyser det synsätt som Rune Evensson har i detta sammanhang är ganska betecknande. Han säger att vi måste ha omfattande byggregler för att tillgodose de krav som samhället ställer. För vår del utgår vi i första hand från de boendes behov och önskemål. Det är de som skall bo i husen vi skall försöka att tillmötesgå med rimliga krav och regler. Det är inte myndigheter, riksdag eller planverkets styrelse som ur myndighetssynpunkt skall avgöra vilka krav samhället skall ställa. Vi skall utgå från de människor som skall bo och vistas i husen. De boende skall ha möjligheter att påverka sin miljö. Det kan också konstateras att man hellre reglerar hur morötterna skall förvaras i husen än åtgärdar gränsvärdet för radonhalten i våra bostäder. Detta är betecknande. Det finns en hel del som är avslöjande i detta sätt att resonera som vi inte kan acceptera. När det gäller det sätt på vilket beslut om nya byggregler har fattats tycks Rune Evensson mena: Hellre ett snabbt beslut än ett bra beslut. Vi skall ha både snabba och bra beslut. Men i valet mellan de båda måste kvaliteten komma i första hand. Det får gärna ta litet längre tid.

Herr talman! Jag har inte tillgång till boverkets protokoll och vet inte hur det beslut vi talar om ser ut i detalj. Såvitt jag förstår hade en person reserverat sig mot beslutet. Det kan kanske vara så att beslutet ändå är ganska bra. Ute i kommunerna ställs högre krav på tillgänglighet. Människor vill kunna bo kvar hemma längre. Det ställs krav från kommunen, från äldre och handikappade osv. Därför måste tillgängligheten ökas i boendet ute i samhället. Det är ett krav de flesta ställer upp på. För att kunna förverkliga det måste man ha regler som styr. Bertil Danielsson säger att de regler vi har krånglar till och fördyrar. Självfallet kostar det pengar om man ställer krav på bra tillgänglighet, hissar, bra boendemiljö både inne och ute osv. Alternativet blir ju, om man exempelvis skulle slopa kravet på att vindsvåningen skall kunna nås med hiss, som moderaterna uttalar sig för, att en viss kategori människor utestängs från möjligheten att bo i dessa hus. Även människor som inte är handikappade kan komma i den situationen efter en olycka eller liknande där de behöver den tillgänglighet som en hiss ändå ger. De regler som nu finns är till för att skydda konsumenter. Bertil Danielsson säger att det är de boendes krav som skall vara avgörande för hur bostäderna skall se ut. Om det är vi överens. Men vi vill se till att vi med regler styr detta. Vi vill inte lämna det fritt för byggarna att själva utforma detta. I den situation vi har i dag, när det råder stor brist på bostäder, skulle svaga grupper som sjuka och handikappade tvingas ta i princip vilken bostad som helst, för att över huvud taget få någonstans att bo.
Herr talman! Jag förstår att Rune Evensson insåg sitt misstag att i det första inlägget så kraftigt poängtera samhällets krav. Han räknar nu upp en rad boendegrupper som ställer krav. Jag noterar att det rör sig i rätt riktning när det gäller hur de boende vill ha det ordnat. Men det finns också krav från t.ex. ungdomar, som i dag inte har möjlighet att få någon bostad över huvud taget. Att man i det läget benhårt driver dessa mycket långtgående krav leder till att en annan grupp, ungdomarna, kanske utestängs från möjligheten att få en hygglig bostad. Man måste hela tiden väga saker för och emot och ta hänsyn till olika faktorer. Men när vi har talat om byggreglernas utformning har vi utgått från att det skall ställas ett fåtal funktionskrav som innebär att man tar hänsyn till säkerhet, hygien och annat, dvs. krav som det är rimligt att de boende ställer. Men att i detalj reglera varje funktion och varje yta tycker vi är att gå för långt. Exemplet med förvaring av rotfrukter i kontrast till att majoriteten inte bryr sig om radongränsvärdena är ganska betecknande. Utskottsmajoriteten vill ge sig på detaljer som griper in i små delar av boendet men lämnar de stora frågorna orörda.
Herr talman! Samhället ställer dessa krav för att skydda konsumenterna, framför allt svaga konsumenter. Frågan om installation av hissar sköts med förnuft ute i kommunerna. Som jag sade tidigare håller de privata, allmännyttiga och kooperativa fastighetsägarna på att se över sitt fastighetsbestånd för att ta reda på hur det förhåller sig med tillgängligheten och för att kunna förbättra den. Riksdagen har ju beslutat att hiss skall installeras vid ombyggnad av hus med minst tre våningar. I det yttrande som vi har fattat beslut om i bostadsutskottet, och som kommer att behandlas i kammaren nästa fredag, anges att lån med den låga räntan skall utgå för installation av hissar.

Herr talman! Till att börja med kan jag instämma i Rune Evenssons förvåning över talarlistans konstruktion i dag. Tågordningen är litet underlig, och vi får också en underlig debattordning när det gäller replikväxling m.m., vilket vi redan har märkt i denna debattomgång. Vi får emellertid försöka komma runt detta problem. Bostadsutskottets betänkande 1 om regler om byggande, där ett antal motioner från i våras behandlas, kommer egentligen i ett skede då den sedan den 1 juli 1987 gällande planoch bygglagen skall finna sin praktiska tillämpning ute i kommunerna. Det gäller inte minst de nybyggnadsoch ombyggnadsföreskrifter som boverket har att utge. Målsättningen för detta arbete skall enligt regeringens beslut vara att kraftigt minska nu gällande regelbestånd och att göra reglerna enklare. Vad det nu gäller är att se till att så också sker. Från folkpartiets sida har vi nu som tidigare den klara uppfattningen att utgångspunkten för bostadspolitiken skall vara att valfriheten måste öka och att staten inte genom ekonomiska styrmedel och administrativa regleringar skall gynna eller missgynna olika upplåtelseformer, bostadstyper och fastighetsägare. Målsättningen för folkpartiets bostadspolitik är alltså bl.a. att antalet styrande normer och regler kraftigt skall minska. Genom regelförenklingar vill vi i folkpartiet skapa förutsättningar för ett mer varierat byggande som är anpassat till efterfrågan. Folkpartiet anser att boverket bör meddela klara föreskrifter på områden som berör hälsa, handikapp, säkerhet och energi. I ett särskilt yttrande har folkpartiet tillsammans med centern pekat på dessa krav, och vi avvaktar nu ett år för att se om den kraftiga beskärning av regelverket som regeringen antytt skall bli verklighet. Detta gäller givetvis såväl nybyggnadssom ombyggnadsföreskrifterna. Ett område där folkpartiet, som jag sade, kan acceptera ett fortsatt regelverk gäller frågor som berör de handikappades situation. Enligt omsorgslagen har vissa handikappade laglig rätt till eget boende eller gruppboende. Detta är visserligen landstingens ansvar, men det gäller för riksdagen att se till att erbjuda handikappade vanliga bostäder som är anpassade efter varje människas behov. Herr talman! En del i detta är då givetvis att se till att det installeras hissar i våra fastigheter. Av utskottsmajoritetens skrivning framgår förvisso att det harinstallerats hissar under de senaste fyra åren och att 200 milj.kr. beviljats i statsbidrag under samma tid. Men majoriteten säger också att det är önskvärt att fler hissar kommer att installeras. Detta är just vad vi i folkpartiet pekat på i vår motion Bo518 och även i reservation 5, till vilken jag yrkar bifall. I folkpartiets partimotion pekar vi bl.a. på vikten av att kommunerna — och fastighetsägarna — får ökad information om de olika lösningar som finns i dag, om att kostnaderna för hissinstallationer sänkts med en tredjedel på tre år och om att nya och ändamålsenliga hissar utvecklats inte minst för äldre hus. Detta borde stimulera såväl kommuner som fastighetsägare att installera fler hissar. När det gäller säkerhetsoch energifrågor har två folkpartister i motion Bo516 begärt att rökgångar skall inrättas i nya hus och vid genomgripande reparationer av gamla hus. I fråga om detta kan jag för dagen ställa mig bakom utskottets skrivning, vilken alltså innebär att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om att uppvärmning med direktverkande el skall avskaffas som huvudsakligt uppvärmningssätt och att sådan installation skall ske endast i undantagsfall. Jag utgår självfallet från att utskottet och riksdagen inom den närmaste framtiden noga följer dels att detta förslag skyndsamt föreläggs riksdagen, dels att inriktningen blir den som utskottet nu har förutsatt. Om detta inte sker förbehåller vi i folkpartiet oss givetvis rätten att återkomma, vilket vi även närmare har angett i ett särskilt yttrande. Herr talman! I detta betänkande behandlas ytterligare två motioner från folkpartister. Den ena handlar om förvaringsutrymmen för grönsaker och rotfrukter, där jag utgår från att utskottet följer utvecklingen, vilket enligt utskottet skall innebära att sådana utrymmen skall finnas i våra bostäder. I den andra folkpartimotionen krävs det vattenskadesäkrare byggnader. Jag förutsätter även i detta sammanhang att utskottets tolkning av de nyligen beslutade nybyggnadsreglerna om fuktskydd skall bli vägledande samt att, som utskottet skriver, reglerna får positiv effekt i detta avseende. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 5 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall kortfattat beröra något av det som Leif Olsson sade. Jag kan hålla med om mycket av det som han anförde Han talade först om förenklade regler. Såvitt jag förstår har han blivit bönhörd genom boverkets beslut. Enligt detta beslut har antalet regler halverats i förhållande till SBN 1980. I stor utsträckning har man anpassat sig till kravet på funktionsregler. Sedan 1984 har 1 350 hissar installerats. Det är ganska mycket, även om man kan tycka att det borde ha varit fler. I fråga om detta har vi samma uppfattning. När jag sade att statsbidrag har utgått med 200 milj.kr. för installation av hissar var det bara för att påminna om att det alltså är statens del. Sedan betalar staten 20 96 av hisskostnaderna, medan kommunerna betalar 30 90, om jag minns siffrorna rätt. Resten betalas av hissinstallatören. Sammanlagt blir installationskostnaden för hissar 1 miljard kronor.
Herr talman! Att vi för dagen är överens om att vi inte behöver fler utan färre regler är i och för sig positivt. Men, Rune Evensson, i det betänkande som vi nu behandlar gör vi ett tillkännagivande till regeringen om tillsynsansvaret för hissarna. Jag har väldigt svårt att förstå varför utskottet inte skall kunna begära hos regeringen förbättrad information om t.ex. de nya flexibla lösningar som finns för kommunerna och fastighetsägarna samt om prisutvecklingen på området. Utskottet konstaterar faktiskt att man nådde en topp när det gäller hissbidragen år 1986, vilket rimligen måste tolkas som att efterfrågan har minskat sedan dess. Det vill vi peka på i vår reservation.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 2 handlar om byggnaders inomhusmiljö, eller rättare, brister i inomhusmiljö. I betänkandet behandlas ett stort antal motioner om byggnadsrelaterade hälsorisker. Det gäller oprövade byggnadsmaterial, brister i ventilationssystem och andra tekniska installationer, det gäller bristande samordning i planerings-, projekteringsoch byggprocessen och det gäller åtgärder mot fukt, mögel, radon och andra företeelser som ger upphov till det s.k. sjukahus-komplexet. Det är frågor som behandlats vid ett flertal tillfällen och som utskottet ser mycket allvarligt på. Det är därför glädjande att det har rått stor enighet i utskottet vid behandlingen av ärendet, med undantag av radonfrågan som föranlett en borgerlig reservation. Jag vill ändå allmänt beröra frågorna om inomhusmiljön. Problem med inomhusmiljön i olika byggnader är ingen ny företeelse. Förr handlade det om otäta byggnader, om drag, fukt och kyla och ett ojämnt inomhusklimat. I dag, i det moderna byggandet, är det nya, ofta svåra och komplexa problem, som ger upphov till miljöstörningar och hälsorisker. Problemens bredd och omfattning framkom på ett bra sätt vid utskottets offentliga hearing om sjuka hus. Vi kan konstatera att det blivit allt vanligare med miljöproblem i byggnader. Undersökningar som gjorts av Världshälsoorganisationen pekar på att upp till vart tredje hus har en undermålig miljö. Det får naturligtvis allvarliga hälsooch trivseleffekter. Men det har också gjorts åtskilligt för att komma till rätta med problemen. Den nya planoch bygglagen ger klara anvisningar om att mark skall vara lämplig för det ändamål som den skall användas till, att byggnader skall vara lämpade för sitt ändamål och ge möjlighet till trevnad, god hygien, en god arbetsmiljö och ett tillfredsställande inomhusklimat. Dessa faktorer uppmärksammas vid såväl planläggning som behandling av bygglovsärenden. Det pågår också en rad utredningar och forskningsprojekt för att kartlägga problemen och nå kunskap om hur de skall kunna åtgärdas. Inom bostadsdepartementet finns en särskild arbetsgrupp som arbetar med sjuka hus-frågor. Den har till uppgift att föreslå åtgärder, som syftar till att förebygga och undanröja sådana fel och brister i byggnader som kan vålla ohälsa. Den skall också belysa ansvarssystemet och dess tillämpning när olägenheter uppkommer. Den skall arbeta skyndsamt och fortlöpande redovisa sitt arbete. År 1986 tillsattes allergiutredningen, med direktiv att beskriva vilka riskmoment som finns i bostäderna och i miljön omkring dem. Utredningen har gett ut ett antal debattskrifter om byggnadsrelaterade hälsoproblem och avser att redovisa sitt slutbetänkande under våren 1989. Vidare har regeringen uppdragit åt statens råd för byggforskning att belysa förutsättningarna att uppnå energisparmålen med beaktande av att det skall finnas ett gott och hälsosamt inomhusklimat i våra byggnader. Även det arbetet skall redovisas under 1989. Trots de kunskaper vi har är fortfarande betydande delar av det nyoch ombyggda byggnadsbeståndet behäftade med så allvarliga brister att byggnaderna ger upphov till hälsoproblem hos de människor som vistas i dem. Det är ett oacceptabelt förhållande. Utskottets uppfattning är därför att kunskaperna om byggnadsrelaterade hälsoproblem måste ökas och att de kunskaper som redan finns måste tas till vara, systematiseras och föras ut till berörda parter. Med anledning av de motioner, från samtliga partier, som behandlats i betänkandet vill utskottet ge regeringen till känna ett antal punkter, som är viktiga i det fortsatta arbetet. Det gäller att skyndsamt göra en kartläggning av problemens hittillsvarande omfattning. Det gäller att definiera de begrepp som ännu inte fått någon allmängiltig definition. Det gäller att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika problem på grund av bristande samordning i byggprocessen, från planarbetet till förvaltningsskedet. Det gäller kontroll över byggnadsmaterial och tekniska installationer. Det är också angeläget att se över ansvarssystemet och dess tillämpning. Effekterna av dagens stödsystem bör analyseras, och frågan om behovet av ytterligare garantier och försäkringar bör övervägas. Utskottet vill också understryka behovet av ytterligare forskning kring problemen med sjuka hus. Detta ger ett enigt utskott regeringen till känna. I betänkandet återkommer också ett par motioner angående radon i bostäder, vilket gett upphov till en borgerlig reservation. I reservationen förordas ett lägre gränsvärde för radon i befintlig bebyggelse, samtidigt som samtliga borgerliga partier i särskilda yttranden uttalat sig för ett ökat statligt stöd för åtgärder mot radon. Radon i byggnader är en väsentlig del i komplexet sjuka hus, men till skillnad från flertalet andra faktorer har vi, vilket framkom vid bostadsutskottets hearing, relativt goda möjligheter att mäta, kontrollera och åtgärda radonproblemet. Den viktigaste åtgärden vid nybyggnation är markkontroll. Genom mätning kan man bedöma markens lämplighet för bebyggelse och vid behov utfärda anvisningar för grundläggning och byggnadssätt. Gränsvärdet för nybyggnation är 70 Bq m?. Genom kommunernas försorg har antalet bostäder med höga radonhalter kartlagts. Det uppgår till ca 40 000 lägenheter. Kommunerna har gett direktiv, råd och anvisningar om hur dessa bostäder kan åtgärdas. Vid en enkät i kommunerna 1986 framkom att endast en tredjedel av de aktuella bostäderna åtgärdats trots att det ofta rör sig om relativt enkla ingrepp. Sedan dess har dock ytterligare informationsinsatser från kommunerna genomförts samtidigt som riksdagen beslutat om bidrag för radonsanering med upp till 15 000 kr. fr.o.m. den 1 juli 1988. Det finns därför skäl att anta att ett betydligt större antal bostäder är åtgärdade i dagsläget. Några ytterligare stödåtgärder kan i nuläget inte anses erforderliga. När det gäller gränsvärden för radon genomförs för närvarande en särskild studie av SSI för att nå fram till en säkrare riskuppskattning avseende radon i bostäder. Socialstyrelsen följer detta arbete och kommer när resultat föreligger att ta ställning till om en ändring av nuvarande gränsvärden är motiverad. Detta ställningstagande bör avvaktas. Herr talman!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

Herr talman! För drygt elva år sedan, närmare bestämt våren 1977, uttalade sig riksdagen för en fullständig restaurering av Hornborgasjön. Bakgrunden till beslutet då var en socialdemokratisk partimotion, som i sin tur föranleddes av att det fördes diskussioner om och framlades planer på att begränsa restaureringen genom att bygga en vall tvärsöver sjön. Därigenom skulle effekterna på angränsande jordbruk minimeras. Jordbruksintressena försvarades vid denna tidpunkt med ganska stor hetta. Riksdagen biföll den socialdemokratiska partimotionen. För övrigt var denna den enda som bifölls under den socialdemokratiska oppositionstiden. Riksdagen bekräftade också att den ursprungliga målsättningen då utredningsarbetet startade 1965 låg fast, dvs. återställande av sjön som fågelsjö och skapandet av en sjö som skulle kunna leva vidare av egen kraft. När frågan om Hornborgasjön behandlades 1977 hade jag själv tillfälle att för första gången delta i kammarens debatt. Jag framhöll då att beslutet var en stor och viktig milstolpe i den svenska naturvårdens historia. Hornborgasjöns restaurering är ett gigantiskt projekt, där slutresultatet i alla delar självfallet är mycket svårt att säkert förutse. Det bekräftas genom att riksdagen genom regeringens anmälan nu har beretts tillfälle att säga sin mening om det nya restaureringsalternativet, dvs. utan vallar och med en mindre vattenståndshöjning. Det tidigare alternativet, med omfattande invallningar, visade sig vid fortsatta undersökningar inte hålla. Dels skulle vallarna på grund av markförhållandena på flera ställen inte förhindra läckage, dels kommer ett vallfritt alternativ att bättre tillgodose fågelintresset, eftersom det skapas gynnsamma biotoper för speciellt vadarfåglar. Herr talman! Utskottet har genom föredragningar av företrädare för olika intressen med anknytning till sjön och av vetenskapsmän med skilda inriktningar fått en mycket omfattande information om bl.a. konsekvenserna av olika restaureringsalternativ. Vi har fått skrivelser med ingående dokumentation. Utskottet har också gjort ett studiebesök vid sjön, vilket gett en värdefull bild av restaureringsproblemen. Utskottet konstaterar att det råder full enighet om målet: att Hornborgasjöns framtid skall säkerställas från naturvårdssynpunkt. Om sättet att restaurera råder det delade meningar, kanske beroende på vilka intressen man företräder. För egen del vill jag konstatera att det i den turbulens som föregick utskottets beslut förekom en viss prestigeladdad akademisk diskussion, som vi också har fått lov att lyssna på.

Detta är i god överensstämmelse med inte minst Sveriges agerande och åtagande enligt den internationella våtmarkskonventionen. Utskottet har funnit det särskilt angeläget att säga ifrån att den osäkerhet som under de senaste åren rått om omfattningen av restaureringsarbetena nu kommer att upphöra. Naturvårdsverket bedömer att restaureringsarbetena bör kunna vara genomförda inom de närmaste fem åren. Herr talman! Som skaraborgare är man naturligtvis alldeles särskilt nöjd med att så här avslutningsvis kunna yrka bifall till ett enigt utskottsförslag. Hornborgasjön är en stor tillgång för vårt län och projektet följs med stort intresse bland länets befolkning. Det klara besked som riksdagen snart ger kommer att välkomnas av många. Det gäller fågelvänner, markägare, allmänt naturvårdsintresserade och andra. Och på läktaren sitter det ungdomar från Skaraborgs län, som jag har talat medi dag. Det rör sig om ett fint framtidsprojekt i svensk naturvård. Jag hoppas att efter riksdagens beslut de många som på ett förtjänstfullt sätt har arbetat med frågan nu får en välbehövlig arbetsro för att även kunna göra ett bra arbete i fortsättningen.

Herr talman! Grus gruss det latinska namnet på sagofågeln tranan, har kanske mer än något annat förknippats med Hornborgasjön. Tranan har fascinerat människan sedan urminnes tider. I Spanien finns grottmålningar, som är 5 000—6 000 år gamla och som föreställer dansande tranor. Mellan tranornas häckningsplatser i nordliga Sverige och sitt vinterviste i Spanien eller i Nordafrika ligger Hornborgasjön som en mycket uppskattad rastplats. Hornborgasjön är helt säkert Sveriges äldsta fågelsjö och har sitt ursprung ca 6 000 år tillbaka. Kanske de dansande tranorna på grottmålningarna i Spanien var trogna besökare vid Hornborgasjön. Mänsklig verksamhet runt sjön daterar sig ytterligare ett par tusen år tillbaka i tiden. Debatten om huruvida detta varit Sveriges vagga får stöd av Hornborgasjön, men debatten bör kanske föras i andra sammanhang. Hornborgasjön var alltså under årtusenden fram till 1800-talets början en unik fågelsjö i en unik kulturmiljö vid foten av platåberget Billingen. Vid den tiden påbörjades sjösänkningsföretag, som var en olycka både för sjön och sannolikt även för de jordbruk som gav sig in i den svåra leken. Det är lätt att ge domen med facit i hand. Men för gångna generationer var nödvändigheten att skapa ny mark under plogen stor. Vi hade dock svältår i slutet av 1800-talet och svåra störningar i livsmedelsförsörjningen under första världskriget. Tiderna förändras och vetskapen om de naturvärden som gick förlorade under dessa sjösänkningsskeden ökade efter hand, bl.a. genom insatser från Skaraborgs läns naturskyddsförening. På senare tid framstår tandläkaren och naturfotografen P O Swanberg som den oförtröttlige kämpen för att sprida denna kunskap. Allt detta ledde till att en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna att återställa Hornborgasjön tillsattes 1965 — Jan Fransson berörde detta i sitt inlägg. Målsättningen var dels att återställa sjön som fågelsjö, dels att skapa förutsättningar för att sjön kunde leva vidare av egen kraft. Denna grupp presenterade 1973 en väl genomarbetad plan, som med vissa kompletteringar år 1977 vann riksdagens enhälliga stöd. Målsättningen var en fullständig restaurering av sjön. Ambitionen var dessutom inriktad på att med vallar skydda så mycket jordbruksmark som möjligt. Med de stora spannmålsöverskott vi haft under 1980-talet och med nutida krav på förändrad användning av jordbruksmarken har vi svårt att förstå denna ambition, som uttalades i slutet av 1970-talet. I september 1982 fann regeringen när planerna passerat vattendomstolen att tillstånd kunde lämnas till den begärda restaureringen, med vallar. ”Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över.” Detta Hamletcitat beskriver väl den vidare utvecklingen. De planerade invallningarna riskerade att läcka. Kostnaderna för byggande och inte minst för framtida underhåll var betydande. Nu föddes idén om en mindre höjning av vattenståndet och ett slopande av de flesta planerade vallarna. Det är enligt min mening inget tvivel om att ökade arealer översvämningsmarker kan ge betydande naturvärden. Det nya förslaget innehåller alltså stora plusvärden. Samtidigt innebär förslaget med den mindre höjningen av vattenståndet ett ökat risktagande. Professor Sven Björk vid limnologiska institutionen i Lund redovisade inför utskottet sin positiva inställning till att ta bort vissa vallar och därmed skapa större arealer med grunt vatten och strandzoner. Miljömässigt och naturvårdsmässigt skulle sjön vinna på detta. Men han varnade samtidigt bestämt för att klarvattenytorna relativt snart skulle växa igen om man inte planerade ytterligare höjningar av vattenståndet. Vi motionärer bakom motionen Jo70 har sett vår begäran, att det gamla förslaget med den i andra höjningsetappen planerade vattenståndshöjningen får ligga kvar hos vattendomstolen, som ett sätt att markera att ytterligare höjningar kan komma att bli nödvändiga. Jag tycker det är mycket tillfredsställande att ett enigt utskott biträtt motionskravet, att det gamla företaget, grundat på riksdagsbeslutet 1977, får ligga kvar i vattendomstolen. Herr talman! Jag kan inte heller tolka utskottets behandling av miljöpartiets krav ”att ytterligare vattennivåhöjningar bör övervägas om sjön växer igen snabbare än vad som förutsätts i propositionen” på annat sätt än att ett enigt utskott har den uppfattningen att sådan höjning skall verkställas om det behövs. Man kan också konstatera att det för riksdagens del går en rak linje mellan behandlingen av Hornborgasjöfrågan 1977 och nu, 1988. Grundläggande krav står fast. Hur en ytterligare höjning skall gå till och vilka skyddsåtgärder och kompletterande inköp som då erfordras bör enligt min mening redan nu planeras. Det är bra att naturvårdsverket redan nu dimensionerar dammbyggnaden vid Flians utlopp, den del som vetter västerut, för ett vattenstånd som är betydligt högre än det som nu planeras. I ett företag av denna karaktär måste sjöns fortbestånd garanteras för en längre tid än flera generationer. Det är också glädjande att naturvårdsverket deklarerat att man kommer att inta en generös hållning till markägarna när så småningom ersättningsfrågorna kommer upp. I en gammal kulturbygd som den runt Hornborgasjön är detta särskilt viktigt. Herr talman! Jag är mycket glad över detta enhälliga betänkande, som så klart slår fast vårt absoluta ansvar att göra restaureringen av Hornborgasjön långsiktigt hållfast.

Herr talman! Hornborgasjön är en tillgång inte bara för Skaraborgs län utan för hela vårt land. Den är en tillgång för vårt land därför att den skapar förutsättningar för ett rikt fågeloch djurliv. Hornborgasjön har ju, som vi har hört här, varit ett centrum för fågellivet under mycket lång tid. Det har varit mindre bra tider, t.ex. på 30-talet, då vattenståndet i sjön — om man nu kan kalla den för sjö — var lågt. Men sedan höjde man vattennivån, och fågellivet kom tillbaka. Men skall man kunna bevara detta för framtiden, måste man också vara säker på att sjön klarar sig mot de intrång som vass och annan växtlighet innebär. Jan Fransson och Ivar Virgin har tidigare uttalat sin glädje över att vi nu kommer fram till ett enigt riksdagsbeslut genom det enhälliga utskottsbetänkandet. Jag kan instämma i detta, och i mycket annat som de båda talarna har sagt, eftersom det stämmer väl överens med de diskussioner som vi har fört i utskottet och det som vi slutligen kom fram till. Det har varit en betydande ansträngning från utskottets sida att bli enig för att någonting skall hända. Diskussionen har ju pågått så länge att det nu är oerhört viktigt att något blir gjort. Förutsättningar finns för det, såvitt jag förstår. När vi från utskottet var nere vid Hornborgasjön och träffade människor som engagerat sig i detta, visade det sig att i stort sett alla var intresserade av att få en sådan här restaurering till stånd. Jag tycker det finns anledning att i tacksamt minne ihågkomma dem som har engagerat sig för att detta skulle bli möjligt. Det är naturligtvis inte så att hela tiden alla har varit positiva, för det innebär ju samtidigt ett visst intrång för en del människor. Men skall Hornborgasjön få den betydelse som vi vill att den skall ha, krävs det att vi har öppen åkermark runt sjön, med de strandängar som blir betade. Och enda möjligheten att nå det resultatet är ju att de jordbruk som finns runt sjön kan fungera också i framtiden. Det är därför viktigt att de här frågorna löses på ett sådant sätt att man gemensamt kan se att det är bra. Utskottet har ju också understrukit detta i sin skrivning, där man hänvisar till naturvårdsverkets chefs uttalande om att man skall vara generös gentemot markägarna när det gäller att lösa in de marker som det blir nödvändigt att lösa in, beroende på att man inte bygger vallar. Att man inte bygger vallar är ur många synpunkter ett bättre alternativ än motsatsen, därför att det skapar bättre förutsättningar för fågellivet, och för just den typ av fåglar som man vill ha där. Jag sade förut att detta har diskuterats under lång tid. Som utskottet också enhälligt understryker, är det viktigt att man får bort de tveksamheter som har varit och får en restaurering genomförd ganska snabbt. Alla blir naturligtvis inte nöjda. Här finns ju olika intressen. Å ena sidan har vi de rent limnologiska intressena, att man vill ha en blank spegelyta, och för den skull skulle man kanske vilja ha ett högre vattenstånd än det som vi nu föreslår. Å andra sidan är det ju med tanke på fågellivet som man vill bevara sjön, och sett ur den synpunkten kanske detta lägre vattenstånd är att föredra. Ingen av oss kan vara hundraprocentigt säker på den saken. Men sjön kommer ju att finnas kvar. Om det skulle behövas förändringar, finns det förutsättningar att åstadkomma sådana även i framtiden. Men några förändringar är inte aktuella inom nu överskådlig tid. Det kommer att finnas människor även i framtiden som klarar bevakningen och som vidtar de åtgärder som krävs för att sjön skall få bestå. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Jag hoppas att det fortsatta arbetet skall kunna bedrivas så pass snabbt att vi ganska snart kan se ett resultat och få uppleva det fantastiska med att beskåda alla fåglar som i dag gästar Hornborgasjön och som i framtiden kommer att öka i antal.

Herr talman! Historien om Hornborgasjön är den gamla vanliga historien — alltså den om människan som trodde sig vara naturens härskare och som kunde styra och ställa efter sitt behag. För att få mera mark till odling genomfördes upprepade sänkningar av vattenståndet i Hornborgasjön. Sjösänkningarna var ett svårt och tungt arbete för dem som utförde det. Det var kanske inte heller de som i första hand tjänade på sänkningarna. Ibland var det t.o.m. tvärtom. Möjligheterna att dryga ut maten med fiske försvann ju. Sänkningarna skedde i olika etapper — den första så tidigt som 1802-1804. År 1910 genomfördes den största sänkningen. I början av 30-talet fördjupades de kanaler som man tidigare grävt, och nya kanaler kom till. Från att ha varit landets förnämsta fågelsjö hade Hornborgasjön förvandlats till en sorts träskmark, bevuxen med vass. Under åren har insikten växt om vilken ödeläggelse sänkningarna inneburit. I takt med att våra kunskaper ökat om de komplicerade sambanden i naturen och vår önskan växt att få leva med naturen i stället för mot den har besluten om en restaurering av Hornborgasjön vuxit fram. Från en situation med liten kunskap och stor handlingskraft har vi hamnat i motsatsen. En större kunskap har lett till mindre handlingskraft — ja, man kan nästan säga handlingsförlamning. Det verkar som om vi nu, när vi äntligen skall försöka ställa saker och ting till rätta, är så rädda för att göra fel att vi hellre väljer att ingenting göra. Men beslutsvåndan har drabbat dem som lever och verkar runt sjön. Under många år har de fått leva i ovisshet om hur framtiden skall te sig. Det — Prot. 1988/89:40 är säkert svårt att göra investeringar och att planera mera långsiktigt för sitt 7 december 1988 jordbruk, när man inte vet vad som skall hända. Människor har känt sig ZON maktlösa och upplevt att de blivit illa hanterade av samhället. Det är ett dåligt betyg till de samhällsinstanser som har varit inblandade. Desto mer angeläget är det alltså att vi nu äntligen kommer till handling. Det riksdagen i dag skall fatta beslut om är naturvårdsverkets begäran att få lämna in en ansökan till vattendomstolen om en lägre vattenståndshöjning än den som det talas om i det äldre förslaget. Anledningen till att man nu vill göra en lägre höjning är att man anser att man därmed skapar större möjligheter till ett rikt och varierat fågelliv. Biotoper för vadaroch andfåglar skapas. Den lägre höjningen gör att det inte blir nödvändigt med omfattande invallningar — som tidigare föreslagits. Det har också visat sig att man med sådana vallar riskerar ett stort läckage och att nyttan med dem är mycket diskutabel. I vilken mån även det nya förslaget kommer att kräva vissa begränsade invallningar får utredas i vattendomstolen. Det finns de som menar att det nya förslaget om en lägre höjning endast kommer att fungera som en temporär lösning, att igenväxningen av sjön visserligen kommer att fördröjas men inte för så lång tid som det vore önskvärt. Det har funnits de som vill höja vattennivån enligt naturvårdsverkets tidigare förslag. Men det finns också de som vill höja vattennivån, så att denna motsvarar den ursprungliga nivån. Dessutom har det funnits förslag som ligger någonstans mellan nämnda förslag. Forskarna har inte varit eniga. Det är därför svårt att som politiskt förtroendevald — visserligen med ett mycket stort intresse, men utan den mångåriga och djupa kunskap som forskaren har — vara den som skall ta ställning. Vii jordbruksutskottet har därför lagt ned mycket arbete på detta, just för att sätta oss in i och ta del av olika ställningstaganden. Vi har i enighet kommit fram till att naturvårdsverket nu bör ges tillstånd att lämna in sin nya ansökan. Men vi är fullt medvetna om att det nya förslaget är en kompromiss mellan olika intressen, där intresset för att återställa Hornborgasjön som fågelsjö har fått väga tyngst. Vi har naturligtvis inga garantier för att detta för all framtid kommer att vara det bästa alternativet. Sådana garantier har vi människor aldrig. Ett dilemma för oss människor är ju just att vi så litet kan bedöma konsekvenserna av våra handlingar. Slutsatsen måste vara att vi försöker lära oss att leva på ett sådant sätt att vi inte rubbar naturens egen komplicerade ordning. När det gäller våtmarker har vi i dag t.ex. betydligt större kunskaper om deras viktiga funktion — en sorts naturens lever, en reningsfunktion för avrinnande vatten. Det är därför en angelägen uppgift både att bevara befintliga våtmarker och att restaurera våtmarker som dränerats. Det kan synas märkligt att jordbruksutskottet säger att naturvårdsverket skall få lämna in en ny ansökan men att man inte får dra tillbaka den gamla. Anledningen till detta är — åtminstone är det den uppfattning som vi i vpk har — att det finns ett missnöje med det nya förslaget, som inte ordentligt belyser 95 konsekvenserna för jordbruket och hur dessa konsekvenser skall hanteras. Jag delar alltså inte den uppfattning som Ivar Virgin här framförde, nämligen att anledningen till att den gamla ansökan får ligga kvar i första hand skulle vara att vi tror att det inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att behövas ytterligare vattenståndshöjningar. Det är viktigt att betona vad som sägs i utskottets betänkande på s. 9: ”Utskottet noterar i detta sammanhang att chefen för naturvårdsverket betonat vikten av att det råder ett gott förhållande mellan naturvårdens representanter och de markägare och andra som berörs av restaureringen av sjön. Han har även deklarerat att naturvårdsverket med hänsyn därtill tänker inta en generös hållning till markägarna vid de kommande förhandlingarna inför vattendomstolen.” Herr talman! Det är nu min och många andras förhoppning att den länge efterlängtade restaureringen av Hornborgasjön snart skall kunna förverkligas. Med detta yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan i detta betänkande.